Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 4 upptar 18 punkter. I tre av dessa finns sammanlagt sju reservationer. Jag har då inte räknat konsekvensreservationerna under punkten 15. Dessutom finns två särskilda yttranden. Här föreligger således en betydande grad av enighet. De flesta reservationerna, nämligen fem av de sju, finns under punkten 3, som vi nu diskuterar. Jag skall för att vinna tid bara kortfattat kommentera reservationerna och inte ta upp de många synpunkter som de föregående talarna har framfört. Ett ytterligare skäl för att inte ta upp dessa frågor är att vi får en särskild debatt om UKAS framöver i kammaren, och då kan det finnas anledning att återkomma till en del av de problem som de föregående talarna tog upp. Vad då först beträffar undervisningen vid universitetsfilialerna har utskottets behandling här föranlett två reservationer från den borgerliga sidan. Beträffande denna undervisning vid filialerna — närmare bestämt rör det studiekurser i kemi och fysik i Växjö och Karlstad — så är först att notera att universitetskanslersämbetet i sina petita för budgetåret 1972/73 äskar att studiekurser i kemi och fysik skall komma till stånd i Växjö och Karlstad. I statsverkspropositionen säger föredragande stats rådet sig inte vara beredd att nu ta ställning till universitetskanslersämbetets förslag i det här avseendet. Som skäl härför hänvisar statsrådet till att U 68 nästa budgetår, dvs. 1972/73, kommer att lägga fram förslag om bl.a. dimensionering och lokalisering av den högre utbildningen. Utskottet delar statsrådets uppfattning att U 68:s förslag bör avvaktas. När motionärerna i motionerna 344 och 702 vill att studiekurser i fysik och kemi skall ordnas i Karlstad och Växjö och då bl.a. hänvisar till det önskvärda i ökad naturvetenskaplig utbildning som balanserar de humanistiska och samhällsvetenskapliga sektorerna, kan man i och för sig instämma i det önskvärda i en bättre balans mellan naturvetenskap å ena sidan och humaniora och samhällsvetenskap å den andra sidan. Av detta följer emellertid inte att man behöver instämma i motionärernas specificering i tid och rum. När man nu börjar närma sig att fylla de sista ämnestomrummen, och särskilt då detta gäller de relativt dyra laborativa ämnena, kan det vara rimligt att Kungl. Maj:t avvaktar och åtminstone vill se U 68:s förslag, innan nya lokaliseringar beslutas. Det har ju för övrigt, förutom spridning av utbildningen — dvs. lokalisering —, också diskuterats en hel del om profilering. Med det menar man att ge vissa utbildningsorter en viss inriktning. Skall vi försöka profilera också, så blir det än viktigare att få en överblick över hela fältet. Och vi kanske behöver beakta en viss profilering i vårt lilla land med de begränsade resurser vi har. Det kan ju hända att om en ort V — ja, det är en ren tillfällighet att jag använder symbolen V, och det behöver inte alls tydas som Växjö — redan har humanistisk och samhällsvetenskaplig utbildning, så kanske en ort X och/eller en ort Y i samma landsdel befinnes lämpligare att få naturvetenskaplig utbildning, måhända i kombination med någon specialhögskola eller annan postgymnasial utbildning med t.ex. teknisk inriktning. Till vad jag nu sagt skulle jag också vilja lägga, att det hos universitetskanslersämbetet helt nyligen har gjorts sammanställningar, som tyder på en del svårigheter att fylla de redan tillgängliga platserna i vissa laborativa naturvetenskapliga ämnen, främst fysik. Det finns alltså som jag nämnt, herr talman, skäl att för tillfället vara försiktig med inrättandet av studiekurser i de ämnen och på de platser som nu är i fråga. Sedan går jag över till medelsdispositionen vid universitet och högskolor, där herr Nordstrandh ensam har en reservation. Universitetskanslersämbetet har i sina petita för 1972/73 fört fram förslag om en friare användning av de medel som ställs till läroanstalternas förfogande, t.ex. möjlighet att byta ut medel för undervisningstimmar mot resurser för inköp av olika typer av tekniska hjälpmedel, med andra ord möjlighet att byta ut personalresurser mot materielresurser. Föredragande statsrådet vill med hänsyn till pågående utredningsarbete om program budgetering inte nu utvidga möjligheterna att byta ut personalresurser mot materielresurser utan vill endast låta detta tills vidare gälla de materiel, t.ex. videoband, som tagits fram i samband med försöksverksamheten med radio och TV i utbildningen. Även i en del andra fall bör efter Kungl. Maj:ts prövning viss utbytbarhet kunna medges. Utbildningsutskottet delar statsrådets uppfattning i denna fråga med hänvisning till försöksverksamheten med programbudgetering. Det kan i anslutning till detta vara skäl att påminna sig de ökade möjligheter till friare medelsdisposition som driftkostnadsanslagens införande inneburit. Det bör också erinras om att försöksverksamheten med programbudgetering vid Chalmers skall fortsätta och utvidgas till tekniska fakulteten i Linköping läsåret 1972/73. De försöken kan också ses som ökade möjligheter för de lokala krafterna att inom respektive ramar disponera medel. Innan man går vidare bör nu pågående och beslutade försöksverksamhet utvärderas, och detta gör att försiktighet är tillrådlig med nya utvidgningar. Det är kanske inte heller ur vägen att de som nu talar varmt för ökad frihet för läroanstalterna beträffande medelsdispositionen frågar sig om läroanstalterna i alla avseenden önskar detta. Det är nämligen inte bara fråga om frihet för läroanstalterna utan också om ansvar för avvägningar inom de ramar som högre myndigheter sätter, och detta ansvar kanske läroanstalterna ibland inte uppfattar som så lustbetonat. Vissa erfarenheter från utskottets arbete med statsverkspropositionen detta år kan ge anledning till funderingar i en sådan här riktning. Under punkten 3 finns sedan ytterligare två reservationer, båda av herr Berndtson i Linköping och med anknytning till motionen 501. Han har tidigare talat för dessa reservationer Den ena rör, som har framgått av herr Berndtsons anförande, den sociala rekryteringen till högre utbild ning, och den andra behandlar läromedelsmarknaden. Det vore ytterligt frestande att ta upp dessa båda, som jag anser, viktiga områden till en grundlig behandling. Tiden medger dock inte detta den här gången, och jag hopppas att det finns möjlighet att återkomma. När det gäller den sociala rekryteringen är utskottet överens med motionärerna om för det första att socialgrupp 3 är klart underrepresenterad vid universitet och högskolor och för det andra att det är önskvärt att bryta denna underrepresentation. Utskottet är däremot inte överens med motionärerna när det gäller medlen att nå detta mål. Motionärerna och reservanten menar nämligen att det krävs lagstiftning, som tillförsäkrar alla rätt till utbildning. Så står det i handlingarna, men i talarstolen uttryckte herr Berndtson detta litet annorlunda. Han talade nämligen om att det gäller att ge arbetarklassen reella möjligheter. Det är någonting annat. Om herr Berndtson anser det, kanske vi kan komma närmare varandra. Utskottet har ju att ta ställning till det skrivna förslaget. Jag skall inte gå in på formuleringarna i motionen. Herr Berndtson antydde själv att de inte var så välfunna. Utskottet menar att deklarationen om rätt till utbildning inte löser de svåra uppgifter ett samhälle står inför som arbetar på att göra den rätten reell. Det behövs i stället mera handfasta bestämmelser än allmänna deklarationer, bestämmelser med högst påtagliga ekonomiska konsekvenser. Det innebär ett mödosamt och resurskrävande arbete att förverkliga målsättningen om en jämnare geografisk och socialekonomisk sammansättning av de studerande vid universitet och högskolor. Det problemet löser man inte med deklarationer i allmänna ordalag. I vad gäller läromedelsmarknaden vill jag till slut helt kort erinra om läromedelsutredningens förslag, som håller på att remissbehandlas. Utredningen har tagit upp dels prisfrågor och objektivitetsproblem, dels frågan om inflytande i detta sammanhang för dem som arbetar i skolan genom förslagen om hur den kommunala läromedelshanteringen skulle ske. De aspekterna, som motionärerna också har tagit upp i sin motion, tycker jag borde vara väl tillgodosedda genom den nyss avslutade utredningen, och det finns därför enligt vårt sätt att se inte något skäl att nu omedelbart starta en ny utredning. Herr talman! Med dessa korta kommentarer till reservationerna och det särskilda yttrandet ber jag att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i punkten 3.

Nu säger herr Gustafsson att de enskilda läroanstalterna inte är särskilt pigga på att ta ansvaret att själva få välja, och därför måste Kungl. Maj:t begränsa möjligheterna på två sätt. Jag tror det är en total missuppfattning i bedömningen av vad läroanstalterna vill göra. De är säkerligen beredda att ta det ansvaret utifrån de bedömingar som de själva kan göra av behovet av sådant utbyte; de kan bedöma bättre än vad Kungl. Maj:t kan göra. Jag vill också erinra om att universitetskanslersämbetet, som väl får anses vara sakkunnigt på detta område, självt har föreslagit att utbytet skulle kunna ske på det fria sätt som reservationen går in för.
Herr talman! Jag har i och för sig inte behov av någon längre polemik mot herr Gustafssons i Barkarby balanserade inlägg. Han var överens med mig om att det är i högsta grad önskvärt med en bättre balans mellan utbildningen inom naturvetenskaplig fakultet å den ena sidan och utbildningen inom övriga filosofiska fakulteter å den andra. Han anser emellertid att man kan skjuta på problemet ytterligare en tid framöver i avvaktan på förslag från U 68. Jag vill bara erinra om att det innebär att vi då under ytterligare ett antal år låter ytterligare ett antal studenter felutbilda sig — som jag ser det — alldeles i onödan. Vad beträffar hänvisningen till U 68 kan man väl erinra om att en av de fyra ledamöterna i U 68 är universitetskanslern som, inte bara i petita utan även på annat sätt, starkt har understrukit kravet på en utbyggnad av naturvetenskaplig utbildning vid universitetsfilialerna. Sedan nämnde herr Gustafsson i Barkarby att det varit vissa svårigheter att fylla platserna. Detta gäller såvitt jag vet särskilt de spärrade delarna av naturvetenskaplig utbildning vid universiteten. Det är riktigt; vi har haft en tendens åt det hållet, en tendens som jag tycker är beklaglig. Men desto angelägnare är det ju då att man etablerar dessa ämnen vid filialerna och försöker fånga upp det intresse för naturvetenskapliga studier som finns inom dessa filialers upptagningsområden.
Herr talman! Herr Gustafsson i Barkarby säger att utskottet är överens med motionärerna, men hur skall då den som läser utbildningsutskottets betänkande kunna komma till den slutsatsen? Utskottets skrivning är det enda läsaren har att ta ställning till. Men jag noterar ändå med tillfredsställelse herr Gustafssons uttalande om att han är enig med mig om behovet av en eller annan åtgärd. Vad sedan gäller motionen kan sägas att eventuella formella brister lätt kan korrigeras vid nästa motionstillfälle, men det är naturligtvis svårare att korrigera ett ställningstagande, där utskottet faktiskt påstår att utbildningspolitiken haft en utjämnande effekt på rekryteringen till den högre utbildningen. Men jag tror nog att man inte heller härvidlag kan undgå att ändra attityd. Läromedelsutredningen föreslår en rad åtgärder: ökad aktivitet hos och förbättrad samordning mellan de samhällsägda läromedelsföretagen, ökat produktionsstöd inom vissa bristområden, åtgärder i syfte att sänka kostnaderna främst för tryckta läromedel, förbättrad information om läromedel, förbättrad prisövervakning och en effektivare inköpsorganisation. Men man behöver inte vara särskilt kritisk för att fråga sig om dessa åtgärder verkligen är tillräckliga för att åstadkomma en avgörande förändring. Bryter man därmed de monopolistiska tendenser som läromedelsutredningen själv har pekat på? När det gäller objektiviteten kan starkt ifrågasättas om läromedelsutredningens förslag om inrättande av en läromedelsnämnd inom SÖ för prövning av läromedlens objektivitet innebär någon avgörande förändring jämfört med nuvarande förhållanden. Givetvis skall läromedelsutredningens förslag grundligt prövas och varje positiv tanke tillvaratas, men det får inte bli så att alla förslag till betydelsefulla förändringar inom läromedelsområdet avvisas med hänvisning till det betänkande som nu har framlagts.
Herr talman! Jag uttryckte mig kanske inte riktigt så som herr Nordstrandh försökte referera mig. Jag sade inte att läroanstalterna inte skulle vara pigga på att få större frihet och att de önskade att gå till Kungl. Maj:t i en rad detaljer. Jag sade bara att läroanstalterna på den här punkten ibland kanske är litet kluvna. Det är bra att få resurser och att ha frihet att bruka dessa. Men ibland vill man ha bättre resurser och är inte alltid så redobogen att inom den ram man fått själv göra de ibland hårda avväganden som behövs. Man har beklagat sig över att U 68 lägger en förlamande hand över allting — det var många i den inledande debatten som sade så — men, herr Fiskesjö, om utredningar tillsätts, vilket man från borgerligt håll ofta är pigg på att göra, är det väl rimligt att man väntar på utredningens resultat. Då skall man inte framföra anklagelser och säga att systemet lägger en förlamande hand över allting. För herr Berndtson i Linköping vill jag framhålla att jag inte sade att utskottet i allt var överens med motionärerna. Jag sade att utskottet kunde instämma med motionärerna i två avseenden, och dessa specificerade jag mycket noga. När det sedan gäller läromedelssidan vore det kanske klokt, om man först tittade litet på läromedelsutredningens förslag. Om de åtgärder som denna föreslår är tillräckliga eller inte kan bara framtiden utvisa genom en praktisk prövning. Vad objektiviteten beträffar ger de förslag som framlagts bl.a. kommunerna större frihet när det gäller att inköpa läromedel. Genom förslagen har man också tillförsäkrat ”skolarbetarna” — som herr Berndtson uttrycker sig — ett betydande inflytande på den kommunala hanteringen, varför jag tycker att herr Berndtsons önskemål i det avseendet har tillgodosetts.
Herr talman! Jag vill till herr Gustafsson i Barkarby säga att det gärna blir så att regeringssidan hänvisar till sittande utredningar när det passar, men när det inte passar har man ingenting emot att gå förbi dem. Det blir således tillfälligheterna som avgör i vad mån utredningen lägger en förlamande hand över reformverksamheten eller ej. Jag vill erinra om att även majoriteten i utskottet går med på en viss utbyggnad av utbildningen vid filialerna, nämligen med ämnet matematisk statistik. Någon principfråga kan det följaktligen inte gälla här.

Herr talman! Låt mig anta, herr Gustafsson i Barkarby, att de enskilda läroanstalterna tycker det är så svårt att själv göra vissa val att man kanske skulle vilja väja för det. Jag tror inte de uppfattar det så, men låt oss alltså anta det. Från detta är väl ändå steget mycket långt till att anstalterna säger: Låt oss gå till Kungl. Maj:t, låt oss få Kungl. Maj:t som förmyndare som får göra valen åt oss. Jag tror det är helt felaktigt att anse detta om enskilda läroanstalter.
Får jag, herr talman, till herr Fiskesjö bara säga, att man naturligtvis ibland kan gå förbi en sittande utredning, medan man ibland inte gör det. Det är självklart en bedömning från fall till fall. Ibland anses det lämpligt, efter överväganden för och emot, att man går förbi en utredning, men ibland är detta inte lämpligt. Det finns alltså ingen s.k. idiotautomatik här. Varken jag eller någon annan från utskottsmajoritetens sida har hävdat att man alltid handlöst skulle gå på uttalandet att det sitter en utredning, låt oss vänta. Så säger vi dock när det anses befogat. Jag anser det i detta fall befogat att man väntar på U 68 när man skall ta de sista stegen och fylla de sista ämnestomrummen, så att man inte lokaliserar eller profilerar fel. Herr Nordstrandh säger att de enskilda läroanstalterna kan tycka det är svårt att göra val, men de kommer i varje fall inte att vilja gå till Kungl. Maj:t och begära råd. Jag har aldrig sagt något sådant. Jag har sagt att ibland kan det verka som om de enskilda läroanstalterna inte är så intresserade av ansvaret för! avvägningen. Däremot är de väl intresserade för friheten att bruka medlen.
Herr talman! Herr Gustafsson i Barkarby tog tyvärr tillbaka litet av det positiva i sitt första anförande beträffande åtgärder för att bryta den sociala snedrekryteringen. Låt mig erinra om att i propositionen 84 angående gymnasieskolans kompetensvärde, som just i dagarna lämnats till riksdagen, redovisas ytterligare material för denna debatt. Propositionen bygger på kompetensutredningens huvudbetänkande. Där diskuteras behovet av att konstruera ett behörighetssystem som öppnar vägen till högre studier för studielämpliga men nu formellt obehöriga personer. Utbildningsutskottets betänkandet ryggar för att ta denna diskussion. Det är beklagligt, men det blir säkert tillfälle att återkomma.

Herr talman! Man skulle kanske tycka att det inte finns mycket att säga om universitetsfilialerna efter den diskussion som har varit här i dag, men inte minst mot bakgrund av den skrivelse som har gått från universitetskanslersämbetet till Kungl. Maj:t, där man begär utökade utbildningsmöjligheter i Karlstad och Växjö, vill jag gärna lägga fram några av våra synpunkter på denna fråga. Man kan naturligtvis sätta hela systemet med decentraliserad universitetsutbildning i fråga — och det finns de som gör det. De stora fullständiga universiteten erbjuder ju helt andra möjligheter i vad gäller såväl utbud av olika utbildningslinjer som tillfälle till forskarutbildning. Ändå har riksdagen uttalat sig positivt för en fortsatt utbyggnad av universitetsfilialerna, medveten om att dessa fyller vissa uppgifter som knappast kan tillgodoses på annat sätt. Jag syftar då på betydelsen ur regionalpolitisk synpunkt av att attraktiva utbildningsmöjligheter står till buds. Det har nämligen en dubbel effekt. Först och främst minskas tvånget för ungdomen att för utbildning flytta till annan ort. Men minst lika viktigt är att regionen får ett antal välutbildade människor som stimulerar till att skapa möjligheter till nyetablering och nya arbetstillfällen. Till de övriga skäl för den decentraliserade universitetsutbildningen som här har föredragits skulle jag vilja lägga ytterligare ett, och det gäller arbetsmiljön vid universitetsfilialerna. Vid Lunds universitet har genomförts en undersökning om studieresultaten för olika studiekurser efter inrättandet av PUKAS-systemet 1969. Undersökningen omfattar läsåren 1969 71 och avser i första hand genomströmningen, dvs. hur många heltidsstuderande som efter en eller två terminers studier har klarat 20 eller 40 poäng. I de fall där motsvarande studiekurser har getts i Växjö och Lund visar filialen en genomsnittligt bättre genomströmning på 13 procent. Jag finner detta vara ett anmärkningsvärt mycket bättre resultat, och undersökningen bekräftar nog i sin helhet att den mindre enheten av olika orsaker ger en bättre studiemiljö. Tänkbara förklaringar kan vara att ett mindre antal studerande per ämne ger bättre möjligheter till kontakt mellan lärare och elev och en mer individualiserad uppföljning av studieresultaten. Men om vi nu beslutat oss för en decentraliserad universitetsutbildning — och då också av regionpolitiska skäl — innebär det att vi inte kan bortse från de krav som de studerande har rätt att ställa. Utbildningen måste utformas så att de studerande inte upplever sig som bönder i ett lokaliseringspolitiskt schackspel, begränsat flyttbara men lätta att offra. Vad ställer då de studerande för krav? Precis samma krav som alla andra, nämligen att kunna få ett jobb när studierna är avklarade. Det är möjligt att statsrådet Moberg är så uppfylld av problematiken kring PUKAS-systemet — utskottsbehandlingen är ju ännu inte påbörjad, och vi kommer att diskutera det här senare i år — så att det stora problemet med akademikernas arbetslöshet har trängts undan. Jag fick emellertid häromdagen se ett 40-tal ansökningar till en ledigförklarad plats utan större kvalifikationskrav, och jag vågar påstå att det var för mig en nedbrytande läsning. Här var det inte bara meriter som talade — dem var det i allmänhet inget större fel på — utan det var personliga böner, jag skulle vilja säga sysselsättningsnöd,som präglade många brev och som gav mig en allvarlig tankeställare över akademikernas situation i dagens samhälle. Det är mot den bakgrunden vi måste planera vår utbildningspolitik. Det är mot den bakgrunden jag anser att herr Gustafssons i Barkarby yttrande om profilering är utan täckning i det aktuella behovet i dag. Det är nämligen så att om man skall sätta sysselsättningen i centrum och kunna ge en utbildning som efterfrågas så måste det finnas en viss flexibilitet. Och det är ju flexibiliteten som i första hand har saknats i den decentraliserade universitetsutbildningen. Jag skall inte här ta upp ämnesfördelningen i Växjö och Karlstad. Vi har hört om den övervägande betoning som finns på undervisning i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. För dem som önskar en fullständig naturvetenskaplig utbildning finns ingen annan möjlighet än att flytta till anhan ort. Detta är huvudbakgrunden till att herr Nordstrandh och jag reserverat oss till förmån för att 40-poängskurser i fysik och kemi skall få påbörjas i Växjö. Man kan då ställa frågan: Varför har vi inte yrkat detsamma när det gäller utbildningen i Karlstad? Vi är fullt medvetna om angelägenheten av att universitetsfilialerna får ett så fullständigt utbildningsutbud som möjligt. Men här i Växjö har situationen varit särskilt prekär, eftersom det i Växjö icke har funnits någon möjlighet att självständigt anordna sådan utbildning. Under ett föregående läsår upplevde man dock nödvändigheten så intensivt att man i samarbete med moderuniversitetet i Lund ordnade en utbildning i Växjö. Men detta måste ske på det sättet att apparatur och erforderlig materiel — och det är inga billiga saker det rör sig om =— till stor del fick fraktas i personbilar från moderuniversitetet. Detta krävde så mycken möda och innebar så stor risk för apparaturen att man inte anser sig kunna fortsätta på det sättet, trots att lärarhögskolan i Växjö har dimensionerat sina lokaler för fysikundervisning för att kunna ta emot studerande också vid universitetsfilialen. Dessutom har kommunen ställt medel till förfogande för att med mycket kort varsel kunna bygga upp en redan färdigplanerad institution för kemiundervisning. Om utvidgningen inte kommer till stånd, kommer lärarhögskolan att till viss del att vara outnyttjad och kemilokalerna blir tills vidare ouppförda. Men det intressanta i denna debatt, nämligen hur den skrivelse som har avgått från universitetskanslersämbetet efter det att statsverkspropositionen framlagts kommer att behandlas, har inte diskuterats här.

Jag vill uttrycka den förhoppningen att de förhandlingarna skall kunna lösa problemet för det kommande utbildningsåret, oberoende av riksdagens beslut här i dag. Mot den bakgrunden, herr talman, skulle det kanske vara onödigt att jag över huvud taget yrkade bifall vare sig till utskottsmajoritetens eller till reservanternas förslag. Men eftersom reservationen A 1 vid punkten 3 i alla händelser ligger i linje med den framställning som universitetskanslersämbetet gjort skall jag, herr talman, be att få yrka bifall till densamma.

Herr talman! I och med tillkomsten av universitetsfilialer i Linköping, Karlstad, Växjö och Örebro samt dessutom s.k. systematiserad decentraliserad universitetsutbildning i en del ämnen i Luleå, Sundsvall och Östersund togs ett stort steg framåt i arbetet att vidga möjligheterna för framför allt landets ungdom att ernå högre utbildning. Det har slagit väl ut, erfarenheterna är goda, studenttillströmningen har varit tillfredsställande och utbildningsresultaten vid filialerna har varit fullt godtagbara — i varje fall mätt med dagens mått. Allt andas, relativt sett, frid och fröjd, och väl är väl det. Men utvecklingen måste gå vidare. I vad gäller universitetsfilialen i Karlstad har man där länge önskat få till stånd en fast institution för ämnena fysik, kemi och biologi. För detta finnes underlag när det gäller sökande, till stor del beroende på att sammansättningen inom upptagningsområdet rent näringsgeografiskt sett, med bl.a. trä och malm som ”tunga underlagsfaktorer”, just appellerar till nyss nämnda naturvetenskapliga descipliner. Om det funnes fasta kurser i dessa ämnen, skulle detta onekligen innebära större trygghet dels för filialen som sådan, dels för de sökande, som då visste att tillgång till undervisning i nyss nämnda ämnen vore säkrad inom upptagningsområdet. Nu finns s.k. decentraliserade kurser i fysik och kemi, men dessa kurser anordnas endast för ett år i taget, vilket är till men för de sökande, som då dels inte vet om det säkert blir någon kurs, dels inte vet om de i annat fall kan beredas plats vid något moderuniversitet. En del av kurserna är ävenledes s.k. 20-poängare, vilka bedrivs med kommunalt ekonomiskt stöd. Allt detta sammanlagt är ej helt tillfredsställande. Visserligen säger departementschefen att U 68, som kommer att behandla bl.a. dimensionering och lokalisering av den högre utbildningen, redan nästa budgetår kommer att lägga fram förslag härom. Men inte förrän inom den senare delen av 1970-talet kommer i så fall U 68 att vara helt realiserad, och under den tiden hinner mycket vatten rinna fram under broarna i Karlstad. Universitetskanslersämbetets anslagsframställning för budgetåret 1972/73, som redovisar utbyggnad av universitetsfilialerna i bl.a. Växjö och Karlstad för att möjliggöra säkrare studiekurser i nämnda ämnen, torde sålunda få anses befogad. Ju förr man kan få till stånd fasta 40-poängskurser i nämnda tre naturvetenskapliga ämnen — fysik, kemi och biologi — i Växjö och Karlstad, desto bättre. Med anledning av det anförda ber jag sålunda, herr talman, att få yrka bifall dels till reservationen A 1 vid punkten 3 i utbildningsutskottets betänkande, dels ock till reservationen A 2 vid samma punkt, väl medveten om det stora behov av dessa kurser som även är till finnandes i Karlstad.

Herr talman! Det har varit en lugn och fridfull debatt, och jag skall inte agera som braständare utan bara göra några korta kommentarer till några allmänna problem som berörts och samtidigt svara på en konkret fråga som ställts till mig. Låt mig då förts konstatera att vi alla naturligtvis är något osäkra inför det som just nu håller på att ske inom ungdomsgenerationerna. Det är alldeles klart att det är på gång någon förändring i inställningen till utbildning på olika nivåer och med olika inriktning.

Jag vill säga detta närmast med anledning av herr Fiskesjös inlägg, som jag på den punkten inte riktigt förstod. Det har ju varit ett av våra stora problem inom utbildningsplaneringen under 1960-talet, i Sverige liksom på så många andra håll i världen, att vi märkt ett skall vi säga överintresse och en övertro på den mer teoretiskt inriktade utbildningen efter den obligatoriska skolans avslutande. Och vi har som en följd av detta upplevt svårigheter på arbetsmarknaden. Nu vänder uppenbarligen i viss mån pendeln och börjar svänga över, och intresset för yrkesutbildning ökar. Det har vi väl — jag vill betona det, herr Fiskesjö — allmänt sett anledning att hälsa med tillfredsställelse, eftersom vi tror att arbetsmarknaden i 1970-talets och 1980-talets Sverige i ökad omfattning behöver unga människor som i skolan redan skaffat sig gedigna yrkeskunskaper på gymnasieskolenivå. Det betyder självfallet inte att vi därmed bryter staven över den teoretiska utbildningen på gymnasieskolenivå och den längre teoretiska utbildningen vid universitet och högskolor, utan vi hoppas väl kunna nå en punkt som ligger någonstans mellan ytterligheterna. Problemet för oss alla i denna situation är det gamla problemet nämligen att ungdomens och föräldrarnas attitydförändringar kommer så snabbt och ofta ger så hårda utslag åt ena eller andra hållet. Därför är det angeläget för oss alla i alla våra egenskaper att nu i viss mån moderera det pessimistiska inslag som utan tvekan finns här och var bland föräldrar och ungdom, så att det inte slår för långt över åt andra hållet. Jag delar på den punkten till alla delar herr Fiskesjös utvecklingsoptimistiska uppfattning att vi har anledning att upplysa ungdomen om att de som vill och kan välja en mera teoretisk utbildning fortfarande bör allvarligt överväga att göra det. Så illa är det inte med den utbildningen. Men detta skapar självfallet alldeles speciella planeringsproblem för oss, inte minst på den högre utbildningens område. Det blir anledning att när U 68:s material ligger på bordet ta en generaldebatt om hela utvecklingen på sikt och dess detaljer när det gäller själva planeringen. Låt mig så med anledning av den trygghetsdebatt som förts här säga till framför allt herr Richardson att vi självfallet inte sitter med armarna i kors när vi ser de svårigheter som ungdomar med en lång teoretisk utbildning bakom sig också möter. Det är i första hand som bekant en uppgift för arbetsmarknadsmyndigheterna att där göra en insats. Inrikesministern har vid flera tillfällen alldeles klart markerat att vi självfallet har samma ansvar mot denna ungdom som mot all annan ungdom som råkar i svårigheter på arbetsmarknaden. Vi på utbildningssidan gör på denna punkt våra insatser i första hand i syfte att öka antalet yrkesinriktade kurser vid universitet och högskolor.

Fortfarande fungerar — och allt talar för att så kommer att bli fallet även framdeles — den svenska arbetsmarknaden i tider av svårigheter i första hand så att det är äldre och dåligt utbildade personer som stampas ut. Vid nyrekrytering under tider av kärvhet fungerar också arbetsmarknaden och kommer att fungera så att det i första hand är ungdomar med dålig utbildning i bagaget som har de största svårigheterna. När man häromdagen tog del av vad våra ansvariga tjänstemän ute i länsarbetsnämnderna hade att säga om de problem som våra värnpliktiga — de 25 000 som i slutet av denna månad skall försöka skaffa sig ett jobb — står inför så är bilden alldeles entydig. De allra största svårigheterna föreligger för de ungdomar som inte har någon gedigen utbildning bakom sig.

De har fortfarande och kommer att ha favörer som ungdomar utan den utbildningen inte har. Det framgick av Ert senaste inlägg, herr Berndtson, att Ert resonemang om den sociala snedrekryteringen kommer att kunna diskuteras på ett meningsfullt sätt först när riksdagen om någon tid skall ta ställning till den nya propositionen om gymnasieskolans kompentensvärde. Men låt mig, för att det inte skall råda någon oklarhet, göra följande enkla, banala konstaterande. När Ni herr Richardson och andra gång efter annan talar om att dagsläget när det gäller rekryteringen till universitet och högskolor från social synpunkt är otillfredsställande, vilket vi alla är överens om, glömmer ni bort två ting. Först och främst har denna snedrekrytering under 1950 och 1960-talen blivit mindre påfallande. Under 1940-talet var det ungefär 2 procent av arbetarklassens barn som fick chansen att gå till universitet och högskolor; i dag har 8—9 procent av arbetarklassens barn den möjligheten. Men det andra och viktigare är att de ungdomar som i dag går vid universitet och högskolor och som dessa undersökningar avser är ungdomar som i första hand gick igenom den gamla orättvisa parallellskolan. Grundskolans genomförande har i detta avseende ännu inte fått någon väsentlig effekt på universitetsoch högskolenivå. Det är först när Läroplan 69 med det sammanhållna högstadiet har verkat så länge att de ungdomarna har nått 20-års åldern som vi kan bedöma vilken betydelse den läroplanen fick i detta avseende. Och det är först när den nya sammanhållna gymnasieskolan, som började sättas in från och med i år, mognat ut om ett antal år som man kan bedöma utbildningssystemets betydelse från den sociala rekryteringssynpunkten. Jag tycker att man för helhetens skull bör nämna dessa banala sanningar om tidsförskjutningarna, innan man bryter staven över utbildningssystemet. Slutligen, herr talman, något om de mer konkreta frågor som här behandlats.

Låt mig illustrera det på följande sätt. Jag var häromdagen vid en filial som har fysikoch kemiutbildning. Där fick jag en information från ansvarigt håll om resultatet av vissa preliminära enkäter som gjorts om hur många ungdomar som till hösten kommer att läsa naturvetenskapliga ämnen där. De ansvariga på orten var med hänsyn till den reaktion de hittills fått från ungdomarna djupt bekymrade över om de över huvud taget skulle kunna få några elever till denna utbildning i höst. Jag upprepar vad jag sade inledningsvis. Vi måste på olika sätt se till att pendeln inte svänger över för häftigt. Jag delar herr Fiskesjös allmänna uppfattning om vad som på sikt måste ske, men på kort sikt måste vi vara klara över att vi inte får försätta oss i den situationen att vi startar utbildningen i ämnen på vissa orter för att sedan finna att ett mycket stort antal utbildningsplatser står tomma. Jag tror att utskottsmajoritetens ståndpunkt i det här kortsiktiga perspektivet är mycket klokt. Till sist vill jag, herr talman, ta upp herr Richardsons fråga. Ni ställde till mig en fråga om konsekvenserna ur social rekryteringssynpunkt av den drastiska nedgång i tillströmningen till de filosofiska fakulteterna som skett innevarande år. Jag sade i svaret som Ni erinrade om att vi undersöker om det finns möjligheter att få fram uppgifter om detta för att klarlägga huruvida nedgången i första hand har gällt ungdomar som kommit från arbetarklassen. Sedan jag lämnade svaret har jag haft kontakter med statistiska centralbyrån. Där bearbetar man för närvarande det material i fråga om ungdomarna som finns tillgängligt. Det sträcker sig fram t.o.m. hösten i fjol, alltså det här läsårets hösttermin. Man kommer inom ganska kort tid att presentera resultatet av den undersökningen.

Herr talman! Statsrådet Moberg försäkrade att man inte satt med armarna i kors i departementet och åsåg ungdomens svårigheter med sysselsättningen. Nej, fattas bara! Det skulle ju vara förskräckligt om man gjorde det. Mina kommentarer grundade sig på en alltför lättsinnig syn som enligt min uppfattning kommit till uttryck i statsverkspropositionen, där det ändå så sent som förra året stod att läsa, att den kraftiga expansionen kan komma att medföra vissa anpassningssvårigheter på kort sikt. Jag tyckte att detta vittnade om att man negligerade de stora svårigheter som redan då fanns och som uppenbarligen måste komma i samband med den väldiga ökningen av examinationen från framför allt de samhällsvetenskapliga fakulteterna. Det är ju en mycket diskuterad fråga, detta att man jämför den välutbildade akademikern, som har en god examen men stora studieskulder och inget arbete, med hans kamrat som har gått en annan väg: Statsrådet Moberg säger att det fortfarande är så, att den välutbildade 2S-åringen har större möjligheter att skaffa sig ett hyggligt arbete än hans kamrater. Jag är inte så säker på att det förhåller sig så, men jag är alldeles säker på att vederbörande själv inte upplever situationen så — och själva upplevelsen hos de studerande är ju också en sak att räkna med. Man får inte glömma bort att situationen för många akademiker nu inte är konjunkturbetingad, som mycken annan arbetslöshet, utan betingad av en bristande balans mellan tillgång och efterfrågan, som inte kommer att förändras i någon avsevärd grad genom en allmän konjunkturuppgång. Jag noterar med tillfredsställelse att den fråga om rekrytering som jag tog upp i höstas är under bearbetning, men jag beklagar att resultatet inte har kommit fram än. Jag hoppas att det skall göra det snart och att man också skall vidtaga åtgärder för att förbättra den mindre tillfredsställande situation som eventuellt kan visa sig vara för handen.
Herr talman! Statsrådet Moberg påpekar med all rätt att det på 1940-talet endast var ett par procent från arbetarklassen som gick till universitet och högskolor medan det är 9 procent i dag. Men frågeställningen är ju inte klarlagd med det. Det är också fråga om detta: Har andelen ökat i utbildningsexpansionen? Vi får inte glömma att det totala antalet studerande i dag är betydligt större än på 1940 och 1950-talen. U 68 svarar, som jag redan har anfört, nej på frågan om arbetarklassens andel som social grupp har ökat. I stället hävdar man motsatsen och säger i anslutning till tabeller följande: Jämför man alltså de båda tabellerna på angivet sätt, har expansionen av antalet nyinskrivna gynnat socialgrupp 1 som socialt skikt eller social klass betydligt mera än de båda övriga socialgrupperna. Jag vill närmast påstå att arbetarklassen har släpat efter ytterligare. Jag tror att den otålighet som ändå visas från arbetarklassen är en positiv kraft när det gäller att bryta den trend som hittills har rått och uppnå rättvisare förhållanden inom utbildningspolitiken.
Herr talman! Bara några ord i anledning av statsrådet Mobergs anförande. Jag är litet osäker om jag skall polemisera mot statsrådet eller instämma med honom, eftersom han i olika delar av sitt anförande hade något olika attityd gentemot vad jag hade sagt tidigare. Men för att det inte skall råda något missförstånd vill jag klart deklarera att jag anser att all utbildning i görligaste mån skall vara yrkesinriktad. Det är här jag menar att den stora bristen har funnits på universitetsnivån. Vi har haft en alltför liten del av universitetsutbildningen mera direkt yrkesinriktad. Men om vi kan åstadkomma en bättre differentiering av utbildningsutbudet, så tror jag inte att vi kan påstå att vi nu har nått något slags akademikertak — det vore mycket märkligt om det skulle vara på det sättet. Jag är övertygad om att vi i framtiden kommer att behöva ett ökat antal individer med universitetsutbildning, under förutsättning att den utbildningen är anpassad efter ett förändrat samhälles krav. Vad beträffar utbyggnaden med fysik och kemi vid filialerna i Karlstad och Växjö får man hålla i minnet att det inte gäller — vilket man kunde tro efter statsrådet Mobergs anförande — stora kvantiteter studenter. Det gäller på var och en av dessa orter intagning av en grupp med 24 studerande i respektive fysik och kemi — det är så att säga dimensionen av den frågan.
Herr talman! Låt mig för herr Berndtson i Linköping upprepa att Er tolkning av vad som hänt är pessimistisk i överkant. Jag tror inte att det Ni läste upp ur redovisningen är den officiella ståndpunkten hos U 68. Slutligen, herr talman, vill jag bara konstatera det något pikanta att mittenpartiernas två representanter i den grundläggande frågan om optimism respektive pessimism inför framtiden och lång utbildning har helt olika uppfattningar. Herr Richardson är utbildningspessimist och herr Fiskesjö är utbildningsoptimist. Jag står i det här avseendet herr Fiskesjö närmare än jag står herr Richardson.

Nr 58 Herr talman! Vid denna punkt har avgivits en reservation gällande Fredagen den undervisningen i religionskunskap vid Göteborgs universitet. Eftersom 14 april 1972 motionären Thorvald Källstad själv kommer att fästa kammarens —L — — — uppmärksamhet på det angelägna i det reservationsyrkandet nöjer jag mig — Humanistiska fakulteterna m.m. med att yrka bifall till detsamma. Jag vill i stället anföra några allmänna synpunkter på de frågor som rör denna punkt. Utskottet framhöll förra året att det nu efter den upprustning som skett på många andra områden kunde vara tid att se till att humanistisk forskning och utbildning inte alldeles glöms bort. Utskottet uttalade — om än i rätt försiktiga ordalag — att nya fasta tjänster måste komma till stånd och underströk framför allt behovet av en professur i japanologi, särskilt modern japanska. Dessa beställningar har emellertid inte lett till något resultat. Utskottet har därför på nytt framhållit önskvärdheten av denna tjänst. Vi sätter nu vår främsta förhoppning till det besök i Japan som finansminister Sträng gjorde i början av året och väntar oss resultat till nästa statsverksproposition. Jag har ofta undrat över vad denna kallsinnighet gentemot humaniora kan bero på och kommit fram till två förklaringar. Den ena är den, att man inte har riktigt klart för sig, hur svältfödd denna sektor varit under de senaste decennierna jämfört med övriga vetenskaper och jämfört med förhållandena i andra länder och dessutom i relation till det faktiska behov, som rimligtvis borde föreligga i en modern välfärdsstat som vill göra anspråk på att betraktas som ett kultursamhälle. Det är självfallet inte möjligt för en enskild riksdagsman att göra en så detaljerad kartläggning som skulle behövas för att ge en nyanserad och korrekt bild av verkligheten. Humanistiska forskningsrådet genomför en sådan undersökning, och det skall självfallet bli av stort intresse och av stort värde att få ett bättre underlag för de prioriteringar som all utbildningsoch kulturpolitik ju ytterst består i. Jag skall därför nöja mig med att belysa situationen för ett enda men ett mycket centralt ämne inom den humanistiska ämnesgruppen, nämligen ämnet historia. Riksdagens upplysningstjänst har inhämtat upplysningar om antalet professurer i historia och antalet studerande i de nordiska länderna och kommit till följande. Antalet professurer i historia är i Danmark 14, i Finland 20, på Island 1, i Norge 12 samt i Sverige 8. Om man sammanställer dessa siffror med invånarantalet får man en klar bild av hur oerhört eftersatt historieämnet är i Sverige i förhållande till i grannländerna. Det innebär självfallet också, att antalet studerande per professor är mycket högre i Sverige än i övriga Norden — det rör sig om mer än 200 fler studenter per professor. Det innebär givetvis också att forskarpotentialen relativt sett är avsevärt mindre i Sverige. Den ena förklaringen till de humanistiska vetenskapernas svaga ställning i vårt land skulle alltså, menar jag, vara den att de ansvariga politikerna inte har riktigt klart för sig, hur illa ställt det egentligen är. En bidragande orsak till detta kanske också är att representanterna för humanistiska ämnen i allmänhet varit alldeles för anspråkslösa och blygsamma i sina krav. Den andra förklaringen består, skulle jag tro, i att politiker och 35 myndighetspersoner sett utbildning och forskning i ett alltför snävt nyttoperspektiv. Att vetenskaplig verksamhet lika väl som all annan verksamhet som finansieras med allmänna medel skall vara nyttig för samhället och för människorna i något avseende är det väl ingen som ifrågasätter. Frågan gäller i stället vilket slags nytta det rör sig om. Jag skulle tro att man alltför mycket tänkt på exempelvis teknisk och ekonomisk utveckling, på produktionsutveckling och liknande och att man med andra ord tillämpat ett alltför begränsat nyttobegrepp på samma sätt som man inom den allmänna politiken rört sig med ett alltför snävt levnadsstandardbegrepp. Nu tror jag själv, inom parentes sagt, att en god kännedom om den historiska utvecklingen och de krafter som varit verksamma faktiskt är av direkt nytta, framför allt för alla dem som har att medverka i den politiska beslutsprocessen. Ingen lär kunna ta ställning till en enda aktuell fråga utan att se den i ett visst tidsperspektiv. Det är något paradoxalt detta, att de humanistiska vetenskaperna inte får möjlighet att utvecklas kraftigare under en period, då det rimligtvis borde finnas mer tid och mer möjlighet till kulturkonsumtion än någonsin tidigare. Ordföranden i statens humanistiska forskningsråd, professor Erik Lönnroth, utvecklade denna synpunkt vid ett symposium om vetenskaperna i framtidens samhälle för några år sedan. Han pekade därvid på två förutsättningar för att det skall finnas ett behov av humanistisk forskning och angav därmed också på vilket sätt den kan vara nyttig. En förutsättning är att det kommer att finnas behov av kultur i framtidens svenska samhälle lika väl som i andra länder. Och det innebär, fortsatte han, att det ”förekommer skapande verksamhet på litteraturens, konstens, arkitekturens, teaterns och musikens områden, som engagerar människor och ställer dem inför ständigt levande frågor om vad som är vackert och fult, värdefullt och värdelöst, och varför det ena är det ena och det andra det andra”. Skulle man, herr talman, försöka beskriva det kulturpolitiska och ideologiska klimat som rått i vårt land under de senaste åren torde man inte kunna finna något mera karakteristiskt än just kampen mellan skiftande värderingar på många fronter. En annan förutsättning för humanistisk forskning är, framhöll professor Lönnroth vidare, att det ”kommer att finnas idéer om människans liv och död och inbördes förhållanden, som inte kan ersättas av sifferuppgifter och som kommer att vara av grundläggande betydelse för åsiktsbildningen.

Det finns därför goda skäl att göra en långtidsplan för en verklig upprustning. Den kartläggning som nu sker genom humanistiska forskningsrådet bör kunna utgöra en god utgångspunkt för en sådan utvecklingsplan. I avvaktan på denna får vi nöja oss med det blygsamma bidrag som ett bifall till reservationen B vid punkten 4 skulle innebära. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den.

Nr 58 Herr talman! Det är ett ovanligt statiskt och utvecklingshämmat Fredagen den tänkande och resonerande på den högre utbildningens område som ligger 14 april 1972 Göteborg. Man behöver faktiskt inte, om man nu till äventyrs skulle göra det — och det kan jag förstå — befara en utveckling i riktning mot teologiska fakulteter eller begynnelsen till sådana för dylik undervisning, inte ens om den bedrivs i relativt stor omfattning. Vi spårar, tycks det mig, samma oförklarliga rädsla eller vad det nu skall kallas, när det gäller en viss juristutbildning vid samma universitet. Utvecklingen på utbildningens område har ju sin gång, och universitet och universitetsfilialer måste anpassa sig efter de studerandes ämnesintressen och efter behovet av utbildade i vederbörande ämne. Man kan inte, som redan i annat sammanhang framhållits här i dag, skjuta på allt i väntan på exempelvis U 68:s utredningsresultat och förslag. Även om det kan vara nödvändigt att begränsa studerandeantalet vid de stora universiteten nu och framgent, får det inte innebära att utvecklingen av nya ämnesområden vid dessa universitet — diskussionen i dag gäller humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet — helt avstannar. Finns det intresserade studerande inom regionen, finns det lärare att tillgå på hyggliga villkor, och finns det behov av utbildade i vederbörande ämnen som inte gärna vill gå till någon annan ort, ja, då må man väl kunna bedriva den undervisning som behövs och som är möjlig. Tendensen är dessutom i alla fall nu att studerandeantalet sjunker i vissa äldre ämnen — vilket också har berörts i dag — vid de gamla universiteten, och detta sker också i Göteborg. Jag skall inte argumentera ytterligare, det kommer herr Källstad att göra, jag ville bara lägga denna allmänna aspekt på frågan. Jag kan under hänvisning till vad som motionen framhåller och vad vi har sagt i reservationen inte finna något som på ett avgörande sätt talar emot undervisning i religionskunskap vid universitetet i Göteborg. Snarare talar praktiskt taget allt för en sådan. Jag yrkar alltså bifall till reservationen på denna punkt.

Herr talman! I en skrivelse av den 21 juni 1971 hemställde universitetskanslersämbetet med hänvisning till en skrivelse från rektorsämbetet vid universitetet i Göteborg att ”Kungl.

Detta är alltså universitetskanslersämbetets hemställan till Kungl. Maj:t om att den kurs skulle komma till stånd som vi nu diskuterar och som jag med anledning av Kungl. Maj:ts avslag har motionerat om. Jag hemställer i motionen att grundkurs AB om 40 poäng i ämnet 37 Ett mycket stort antal studerande vid Göteborgs universitet — enligt undersökningar mer än 150 stycken — vill studera ämnet religionskunskap. Det kan inte vara rimligt att studerande för att kunna följa utbildningslinjerna 13 och 15 inom filosofisk fakultet antingen måste byta studieort — dvs. bryta upp från Göteborg där man kanske har sitt arbete och sin familj och bege sig till Lund — eller hänvisas till kostnadskrävande universitetscirklar inom den fria folkbildningsverksamheten. Utbildningsnämnden vid teologiska fakulteten i Lund har också uttalat, att det är synnerligen angeläget att ämnet religionskunskap införes vid humanistiska fakulteten vid universitetet i Göteborg. Samma utbildningsnämnd har meddelat historisk-filosofiska sektionens utbildningsnämnd vid Göteborgs universitet att den är beredd biträda i vad avser frågor rörande anordnande av ifrågavarande undervisning och examination. Göteborgs universitets rektor har anhållit om att ämnet religionskunskap måtte införas vid Göteborgs universitet redan fr.o.m. läsåret 1971/72. Rektorn framhöll i en skrivelse att ämnet religionskunskap inte förekommer vid universitetet och att de studerandes möjligheter att välja utbildningslinje begränsats. Filosofiska fakulteternas studentförening i Göteborg hade ingivit en förteckning över personer som önskade påbörja studier i religionskunskap redan höstterminen 1971. Humanistiska fakulteten meddelade i skrivelse till universitetskanslersämbetet den 2 juni 1971 att de driftkostnader som undervisningen i religionskunskap kommer att innebära torde rymmas inom fakultetens nuvarande driftkostnadsanslag. Som jag nyss nämnde hemställde alltså universitetskanslersämbetet hos Kungl. Maj:t att 40-poängskursen i religionskunskap måtte få anordnas fr.o.m. budgetåret 1971/72, så länge kompetent lärare är villig och oförhindrad att ombesörja undervisning och förrätta examination. Sådan lärare finns tillgänglig. Men trots de gynnsamma förutsättningarna lämnade utbildningsdepartementet ansökningen utan bifall den 8 juli och den 3 december 1971. Eftersom statsrådet Moberg är här tillstädes skulle jag vilja fråga honom rakt på sak vad det trots den kolossalt starka förståelsen för denna sak och de starka rekommendationer som finns i denna fråga är för religionskunskapsfientlig inställning som dikterar ett sådant avståndstagande. Eller vill man tvinga de studerande till Lund? Det kan väl heller inte vara ekonomiska skäl som ligger bakom, alldenstund den humanistiska fakulteten har sagt att driftkostnaderna torde rymmas inom fakultetens nuvarande driftkostnadsanslag. Humanistiska fakulteten underströk i en skrivelse till universitetskanslersämbetet den 13 oktober 1971 att Kungl. Maj:ts beslut att inte anordna undervisning i humanistiskt ämne som ingår som naturligt led i lärarutbildningen vid flera utbildningslinjer hårt drabbar de studerande vid fakulteten.

Vad har man för skäl att stoppa denna angelägna fråga? Jag vill alltså, herr talman, yrka bifall till reservationen B.
Herr talman! Det finns inte här några religionskunskapsfientliga motiveringar, herr Källstad.

Herr Källstad vet också lika väl som jag att det finns andra strävanden här att få en teologisk fakultet förankrad i Göteborg. Även om, som herr Nordstrandh säger, detta inte direkt är avhängigt av frågan om religionskunskapen, så finns det ändå ett nära samband.

Vi kommer att pröva det i höstens budgetarbete, och sedan får som sagt riksdagen se frågan i dess rätta sammanhang nästa år. Detta är den enkla och ganska självklara förklaringen till att man för närvarande ligger lågt i sådana här ärenden.

Herr talman! Jag kan inte finna att väntan på RUMO och det resultat som den utredningen ger skulle vara anledning till att man dröjer med beslut i denna fråga. Det anmärkningsvärda är att vid samma tillfälle som ansökningen om utbildning i religionskunskap vid universitetet i Göteborg avslogs bifölls förslag om att en studiekurs om 40 poäng inom ämnesområdet företagsekonomi skulle få anordnas i Lycksele, och medel för detta ändamål ställdes till förfogande på reservationsanslaget Decentraliserad universitetsutbildning. Jag vill på nytt erinra om vad jag här sade, nämligen att driftkostnaderna för anordnande av en studiekurs i religionskunskap skulle kunna rymmas inom ramen för Göteborgs universitets reguljära anslag. Jag tror inte att man skall uppfatta detta på det sätt som statsrådet Moberg här har gjort. Men hänsyn härtill och med tanke på det starka intresset från universitetets sida och det stora behov som dokumenterats i Göteborgsområdet hade det verkligen varit angeläget att denna utbildning fått komma till stånd.

Vad kan det då vara för skäl att ställa sig hindrande i vägen för denna utbildningsgång när så många önskar den?

Herr talman! Det kan synas litet förmätet av den som inte har en lång och gedigen utbildning bakom sig att delta i denna högskoleinriktade debatt.

Jag skall inte tala för eller yrka bifall till motionen om en professur i estetik för Teddy Brunius. Jag förutsätter att den frågan inte skall glömmas bort. Men för mig är det viktigare att frågan om en professur i japanologi skulle ha inom utskottet och även ifrån departementets sida behandlats annorlunda.

Ordföranden i internationella handelskammaren säger bl.a. i ett uttalande, att Sverige är ett land vars ekonomiska välstånd till stor del beror på expansionen i dess utrikeshandel. Han gör påpekandet att de tre ledande industriländerna och grupperna i fråga om handel o.d. är Förenta staterna, EEC och Japan. Vi vet alla att Japan är ett expansivt land. Om vi skall kunna utveckla handeln åt det hållet är vi tvingade att kunna mera om både språk och förhållanden i Japan än vad vi nu gör. Jag ville erinra om att vi har en utveckling av handeln med Japan som jag tycker är ganska imponerande. 1968 exporterade vi för 218 miljoner kronor, och vi hade en import på 449 miljoner. 1970 var vi uppe i en export på 341 miljoner och vi importerade för 651 miljoner. Vi räknar med att 1975 exportera till Japan för ca 650 miljoner. Det är självklart att man kan säga att huvuddelen av vår handel går på den europeiska marknaden och till USA. Men nu gäller det att lösa de problem som vanliga arbetare ändå tvingas möta. För dem är frågeställningen arbetslöshet eller normalt arbete det centrala. Man vill inte bara rusa ifrån den ena omskolningskursen till den andra.

Där möter vi frågan om att kunna få arbetstillfällen.

14 april 1972 Det är ju väldigt tacknämligt att utskottet nu talar vackert om det hela och att vi fick en beställning av en tjänst förra året. Departementet kan inte vara obekant med det faktum att vi nu mister den professur i japanologi som vi haft till låns ett halvt år. Vi vet att Danmark kommer att sätta till en professur i det här ämnet nu i höst. Det finns två sökande och jag förutsätter — om de uppgifter jag fått inte är felaktiga — att den professuren blir besatt. Vi skall komma ihåg att Japan som stormakt på det industriella området och som handelspartner möter vi icke bara genom att vi tror, utan där måste vi veta fakta i fråga om handel m.m. Jag som aldrig fått lära mig annat språk än svenska och även det bristfälligt förstår mer än väl hur viktigt det ändå är att vi begriper det språk som dessa stora handelsavtal från början är skrivna på.

Men skulle man tala om underdåniga undersåtar så förefaller det som om riksdagen tar den gestalten på ett sätt som knappast kan vara gagneligt för en demokrati.

Jag och en hel del andra motionärer har gått till utskottet därför att vi önskade få ett positivt resultat nu. Får jag fråga statsrådet: Finns det något intresse från regeringens sida för att utveckla handeln med Japan och angränsande områden i fortsättningen? Jag syftar främst på Japan, men detta land har ju även stora grannar. Är det nödvändigt att visa sådan sparsamhet när det gäller att förbereda sig för denna handel på ett vettigt sätt, att det till slut blir för sent? Det kan redan sägas vara för sent, och jag hade en känsla av att utskottet förra året gav uttryck åt en oro för detta och en önskan om en förbättring.

Då finns det inte ekonomiska förutsättningar utan frågan måste prövas av någon institution. Vi kan inte fortsätta med att bara utreda dessa frågor och ställa deras 41 lösning på framtiden. I så fall är det lika bra att man slår igen butiken och låter det gå så gott det går. I den nya riksdagen sitter ju ledamöterna icke i kammaren utan de är någon annanstans. De representerar svenska folket genom att icke närvara vid diskussionerna. De tillhör kanske visserligen gräsrötterna och har ofta inte så hög utbildning, men de är ändå nödvändiga. Det skulle vara tacknämligt om både utskottet och statsrådet sade ifrån att det inte blir något reslutat i denna fråga, så skulle vi slippa denna diskussion. Eller är det så att detta förslag måste komma från regeringen för att kunna godkännas? Jag kan förstå en sådan inställning, men den är föga hedrande. Herr talman! Jag anser att denna fråga ur industrins och arbetsmarknadens synpunkt är så viktig att vi bör försöka få ett positivt beslut. Jag yrkar därför bifall till motionen 192, som är undertecknad av mig själv m.fl. Jag gör det därför att jag tror att det, om departementet och utskottet av anledningar som jag inte kan förstå inte önskar något resultat i denna fråga, kan vara bra att få ett beslut i kammaren som klart anger detta. Då slipper vi undan allt tal om hur mycket denna professur skulle gagna vårt land och vår industri utan att vi ändå kan inverka på frågans lösning. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till den motion som jag varit med om att väcka.
Herr talman! Under den här punkten behandlar utskottet bl.a. motionen 513, som yrkar på att det inrättas en professur i byggnadskultur och bebyggelsemiljö och att en av våra få experter på det området kallas till den professuren som förste innehavare. Jag vet ju att det är väldigt svårt att få riksdagen att acceptera sådana yrkanden. Vi hade en liknande motion 1971, och då påpekade utskottet att de här frågorna behandlats bl.a. i en skrivelse till Kungl. Maj:t från 1970 års kyrkomöte och att Kungl. Maj:t har skickat ärendet till riksantikvarieämbetet för utredning. Nu erinrar utskottet om detta och säger sig med anledning härav inte nu kunna förorda att man vidtar några åtgärder i linje med det som föreslås i motionen. Det här är allvarliga frågor. Vi behöver bara titta på omgivningarna kring detta hus för att förstå att vård och konservering av äldre byggnader borde vara ett realistiskt alternativ till den vanvettiga rivning som försiggår. Herr Lundberg sade nyss att regeringen går till riksdagen med sina propositioner för att bli underkunnig om vad som sker i samhället. Herr Lundberg känner naturligtvis till regeringens förmåga att se sig omkring bättre än vad jag gör, men nog verkar det som om de styrande i detta land och framför allt i denna stad inte ser mycket av den förstörelse som sker runtomkring oss och inte har sinne för den oerhörda värdeförstöring som det innebär. Jag tycker därför att detta är en så viktig fråga att jag inte velat underlåta att ta kammarens tid i anspråk ett par minuter med att ännu en gång påpeka angelägenheten av att frågan snarast bringas till sin lösning. Jag har inget yrkande i dag, men jag vill uttrycka förhoppningen att riksantikvarieämbetets utredning skall bli klar så fort som möjligt.

Herr talman! Det är ett stort betänkande som riksdagen nu har att Fredagen den behandla. Under den här punkten har det endast avgivits en reservation, 14 april 1972 och den har varit föremål för en debatt mellan motionär och statsråd, så jag har ingen anledning att fördjupa mig i den delen av diskussionen. Låt mig bara göra det allmänna uttalandet om betänkande nr 4 från utbildningsutskottet att det spänner över vida fält. Det sysslar med ett omfattande avsnitt av åttonde huvudtiteln och med ett mycket stort antal motioner, av vilka en lång rad yrkar på inrättande av nya professurer. Det är ett stort och mycket värdefullt intresse som riksdagens ledamöter visar när det gäller den postgymnasiala utbildningen och forskningen i landet, och många av yrkandena om nya professurer är i och för sig väl motiverade. Men alla är medvetna om — det gäller hela betänkandet, såväl den punkt vi nu talar om som de andra — att vi tvingas till restriktivitet med hänsyn till det budgetmässiga läget och den samhällsekonomiska situationen. Utbildningsutskottet har praktiskt taget på hela fältet avvisat yrkanden som vill gå längre än Kungl. Maj:ts förslag. På vissa punkter är betänkandet relativt positivt i sina formuleringar, men utskottet har uttalat sig bestämt om den nödvändiga restriktiviteten vid ärendenas behandling. Vidare är det angeläget att betona att frågan om lokalisering och omfattning av postgymnasial utbildning och forskning bereds i U 68 och det är också av det skälet angeläget att man nu visar försiktighet när det gäller utvidgningen av de här sektorerna. Detta gäller bl.a. det yrkande om studier i religionskunskap i Göteborg som det har talats om tidigare. Jag har på den punkten endast en sak att tillägga, nämligen — och det kan ju herr Källstad inte veta — att det har varit universitetsuppvaktningar i utbildningsutskottet som har dokumenterat att driftanslagen är otillräckliga. Det går alltså inte att bara säga, att jag tror nog att driftanslagen även täcker in en sådan här utgift. Det finns icke möjlighet att dokumentera ett sådant påstående. Snarast har universiteten den uppfattningen att driftanslagen är otillräckliga. Det ger mig anledning att på denna punkt yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på motionen av herr Källstad. Men jag vill ändå gärna, herr talman, i detta sammanhang säga — och jag har sagt det i kammarens talarstol tidigare — med instämmande i vad herr Richardson yttrade för en stund sedan att det är ytterst viktigt att riksdagen försöker medverka till en förstärkning av den humanistiska forskningen. Vi har satsat så mycket på teknisk, naturvetenskaplig och medicinsk forskning därför att den bedömts som samhällsnyttig och ekonomiskt lönande, och vi har under några år varit mycket restriktiva när det gäller den humanistiska forskningen. Vi har anledning att så fort resurserna Ökar anstränga oss för att satsa mera på humanistisk forskning. Jag delar på denna punkt herr Richardsons allmänna inställning. Herr Lundberg har i sitt anförande berört sina två motioner. Han har talat huvudsakligen om den ena av dem, den om en professur i japanologi, och om den skall jag be att få säga några ord, herr talman. Jag anser inte att herr Lundbergs argument är riktiga, att en professur i 43 ämnet japanologi märkbart skulle inverka på våra möjligheter att handla med japanerna. Jag tror att det är andra skäl som måste åberopas för möjligheterna att utveckla denna handel. Men trots detta har utskottet ansett att det i och för sig vore värdefullt — den meningen uttrycktes förra året och den uttrycker vi i år också — om forskning på detta område kunde komma till stånd. Utbildningsutskottet står sålunda bakom det allmänna önskemålet att en professur i ämnet japanologi skall inrättas. Men i dagens allmänt besvärliga läge där restriktivitet måste iakttas har utskottet inte ansett det möjligt att yrka på att medel skall anvisas för inrättande av denna tjänst nu. Jag vill ytterligare och till sist, herr talman, uttala att yrkanden om inrättande av personliga professurer är besvärligare än mycket annat vi sysslar med. Riksdagen saknar kapacitet och möjlighet att bedöma de kvalifikationer som åberopas, när det gäller att inrätta personliga professurer. Det händer någon enstaka gång — mycket sällan — att riksdagen tar ett sådant ansvar, och då är utskottet och riksdagen i stort sett eniga och man har en stark dokumentation som motiv för ett sådant ställningstagande. Detta har vi inte på det område som herr Turesson talar om. Det är ett skäl till att vi sålunda noterar att vi saknar tillräckligt underlag för att biträda hans motionsyrkande. Herr talman! Med uttalande av tillfredsställelse över att vi i stort sett är ense på de flesta punkter i detta betänkande, ber jag att på denna punkt få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan.
Herr talman! Med anledning av vad herr Alemyr nyss sade beträffande de ekonomiska förutsättningarna för religionskunskapskursen i Göteborg vill jag nämna att jag har här i min hand en arkivkopia av ett brev från den humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet och ställd till universitetskanslersämbetet, datum den 2 juni 1971. Brevet lyder så här: ”I anslutning till tidigare överlämnat ärende beträffande införande fr.o.m. läsåret 1971/72 av undervisning avseende ämnesområdet religionskunskap får humanistiska fakulteten meddela att de driftkostnader nämnda undervisning kommer att innebära torde rymmas inom fakultetens nuvarande driftkostnadsanslag.” Brevet är undertecknat Åke Holmberg, dekanus, och Per Bengtsson. Jag betraktar detta som ett väsentligt dokument när det gäller ekonomisering av kursen i religionskunskap. Jag skulle dessutom vilja foga en sak till den debatt som förts i denna fråga. Det är att de studerande som av olika skäl är bundna till själva Göteborg som studieort och som vill läsa ämnet i Göteborg nu kan hänvisas till en undervisning som bedrivs av Svenska kyrkans studieförbund och religionsvetenskapliga institutet i Göteborg. Det är alltså akademiska kurser som bedrivs med hjälp av lärare väsentligen från Lund. Men den kursen har UKÄ inte åtagit sig inspektionsskapet för. De elever som går 40-poängkursen måste därför betala kursavgift. Deras ekonomiska situation försvåras ytterligare genom att studiemedelsnämnden inte tycks ha behörighet att tilldela dem studiemedel. Det är en fråga som jag i annat sammanhang har motionerat om och försökt få klarhet i. Man kanske kan tänka sig ett dispensförfarande men också andra utvägar. Jag Nr 58 skulle vilja antyda den utväg som föreslagits av Göteborgs universitet, Fredagen den nämligen att fakulteten i Lund fick anordna extern undervisning i ämnet 14 april 1972 i Göteborg. Därigenom skulle i varje fall under en övergångstid vissa LAK Kn baskostnader inbesparas jämfört med om ämnet redan nu infördes vid umanistiska fakulteterna m.m. fakulteten i Göteborg. Vore det inte i varje fall övergångsvis en lösning? Vad har statsrådet Moberg och herr Alemyr att säga om det förslaget?
Herr talman!

Jag trodde att riksdagens utskott hade till uppgift att bedöma sakfrågorna. Beträffande exempelvis denna professur i japanologi har utskottet bedömt sakfrågan så att en professur är av sådan vikt och betydelse att utskottet har förordat ett inrättande av professuren. Föregående års skrivning var ju också en beställning. Även om man inte kan vänta sig att riksdagen tillmäts så stor betydelse tycker jag att detta är på något sätt genant. Om det är riktigt att riksdagen bara har att godta Kungl. Maj:ts förslag utan prövning förstår jag inte varför grundlagberedningen håller på att vi skall ha 350 ledamöter — det kunde då räcka med 50 ledamöter. Jag har haft en annan uppfattning därför att jag tillmäter demokrati och folkvalda församlingar stor betydelse. Jag har ansett att riksdagen skall ha möjlighet att själv pröva och fatta beslut. När jag talat om betydelsen av japanologi har jag icke gått in på några detaljer. Men vill herr Alemyr att vi skall ta en ingående debatt om de olika förutsättningarna har jag ingenting emot det.

Jag kanske inte skall lägga mig i dessa frågor; eftersom jag inte har den där höga utbildningen kan jag väl inte förstå detta. Men en som endast har fått en dålig utbildning i en folkskola kan ändå ställa frågor. Att vi fullföljer de åtgärder som kan ge vårt land arbete och inkomster är för mig viktigare än vackra ord — sådana tycker jag att man får alldeles för mycket av i det här sammanhanget. Jag har endast gått på denna professur. Nu invänder man att den är så materiellt betonad. Ja, visst är den det, men vi som får vara på det enklare planet har ett behov av att kunna skapa ett materiellt underlag för att kunna klara frågorna för andra.

I varje fall har jag ju lyckats att få en och annan professur inrättad i det här landet, och innan jag med mina bristfälliga kunskaper föreslår en professur brukar jag mycket noggrant försöka se efter, vad den tilltänkte professorn kan utföra i det praktiska arbetet. Jag skall villigt erkänna att 45 jag tycker att det är viktigare att få en professor som kan operera en människa så att hon överlever än att få en teoretiker, som kanske aldrig har prövat att klara ett liv genom att följa sin teoretiska metod.
Herr talman! Jag tar inte upp någon författningsdiskussion om riksdagens ansvar och förhållande till regeringen, utan vill bara betona det självklara — som jag hoppas att kammarens ledarmöter inser, bortsett från herr Lundberg — att utbildningsutskottet har försökt att så långt det är möjligt sakligt pröva dessa frågor. Men vi har ett gemensamt ansvar inför skattebetalarna. Varje ökning av statsutgifterna innebär ett nytt krav på medborgarna. Menar vi allvar med vårt tal om återhållsamhet måste vi också ta konsekvenserna av det, även om det gäller yrkanden vilka — som jag sade från talarstolen — det i och för sig skulle vara angeläget och viktigt att tillgodose. Vi måste ta hänsyn till det när det gäller resurser till forskning och högre utbildning på samma sätt som när det gäller socialpolitik, näringspolitik och alla andra områden i samhällslivet. Det är skälet till att utbildningsutskottet har varit så restriktivt och accepterat Kungl. Maj:ts restriktivitet i statsverkspropositionen. Jag vill vidare upprepa vad jag sade för en stund sedan, att de vetenskapliga meriterna vid inrättande av personliga professurer har riksdagen utomordentligt små möjligheter att bedöma. Det är angeläget att vi inte går och tror oss ha sådana möjligheter. Skilda ledamöter kan naturligtvis ha olika kapacitet på den punkten, men i stort sett måste det vara andra instanser som avgör om en person är lämplig att inneha en professur eller inte. Till herr Källstad vill jag till sist säga, att den skrivelse han läste från humanistiska fakulteten i Göteborg i sig är intressant. Man säger att man torde kunna rymma utbildning i religionskunskap inom driftkostnadsanslaget. Detta ”torde” är ju i och för sig icke något löfte eller något mera fast konstaterande. Men det här uttalandet är intressant från den utgångspunkten att det tydligen finns något ställe i landet där man är nöjd med sina tillgångar. Det bör vi komma ihåg nästa gång Göteborgs universitet lämnar in sina petita till statsmakterna.
Herr talman! Här talar herr Alemyr om att man skall ta hänsyn till skatterna. Jag vill bara erinra om att jag har motionerat bl.a. inom det här ämnesområdet — låt vara i en sidofråga — om en minskning på 690 000 kronor. Jag har sagt att vi skall avslå förslaget om inrättande av ett stort ämbetsverk — jag kan inte förstå att det kan fylla någon uppgift. Det gäller kanske 10, 20, 30, 40 eller fler miljoner kronor.

Jag tror att det är ganska angeläget att vi uppmärksammar socialfrågornas betydelse och inser hur viktigt det är att de jurister som skall verka vid våra domstolar får ökad utbildning på detta område. Det är ju märkligt att man inte har kunnat beakta detta till fullo. Men jag nöjer mig med att bara uttala förhoppningen att socialrätten skall få större utrymme i vår juridiska utbildning.

Herr talman! Tidigt under 1960-talet uppställdes målet att inrätta yrkesmedicinska enheter på regionplanet. Tyvärr har inte planerna förverkligats. Samtidigt tilltar den process inom arbetslivet som vållar ökad förslitningsoch sjukdomsfrekvens. Det är därför en välgrundad framställning som universitetskanslersämbetet har gjort, när man ånyo begärt att en professur i medicin, särskilt yrkesmedicin, inrättas vid Linköpings högskola den 1 juli 1972 och att en professur i hygien, särskilt yrkeshygien, inrättas den 1 juli 1973. Förslaget har framförts flera år utan resultat. Regeringen anser att den enligt riksdagens beslut förra året blivande filialen i Umeå till nuvarande arbetsmedicinska institutet bör uppbyggas innan en utbyggnad sker på andra håll. Arbetsmedicinska institutet har emellertid i sin långtidsbudget 1972 framhållit följande: ”Inriktningen av verksamheten vid filialen i Umeå är tills vidare en öppen fråga. Inte heller är det klart när filialen kommer att kunna starta sin verksamhet och i vilken takt uppbyggnaden av verksamheten kommer att ske.” Om man godtar regeringens mening att denna uppbyggnad skall vara klar innan utbyggnad sker på andra håll, så innebär detta ytterligare dröjsmål med en synnerligen angelägen satsning. Enligt min mening kan ett sådant dröjsmål inte accepteras. Till saken hör att planerna är långt framskridna i Linköping för att inrätta den yrkesmedicinska enheten där. Erforderliga lokaler finns tillgängliga, och Östergötlands läns landsting har förklarat sig berett att inrätta chefsbefattningar vid regionsjukhuset i Linköping inom områdena i fråga, att förenas med respektive professur. Redan budgetåret 1970/71 fanns professurerna upptagna bland de tjänster som Linköpings högskola planerade att inrätta. Den fackliga rörelsen har länge drivit denna angelägna fråga och torde knappast vilja nöja sig med att den skjutes på en obestämd framtid. Utbildningsutskottet betonar i sitt betänkande det angelägna i en uppbyggnad av utbildningsoch forskningsresurserna inom den yrkesme Nr 58 dicinska sektorn. Utskottet anför också att klarhet snarast bör skapas om Fredagen den inriktningen av och omfattningen vid den planerade filialen i Umeå, 14 april 1972 liksom i fråga om tidpunkten för verksamhetens igångsättande, enär — — — — utskottet finner det vara av vikt att universitetsmyndigheterna får en fast Medicinska fakulteterna m.m. grund för fortsatt planeringsarbete inom den aktuella sektorn. Jag hälsar givetvis detta utskottets uttalande med tillfredsställelse, eftersom det understryker att denna angelägna forskning inte bör få förhalas i det oändliga. Då utbildningsutskottet likväl godtar föredragande statsråds yttrande i statsverkspropositionen och sålunda inte tillstyrker de båda tjänsterna vid högskolan i Linköping har jag fogat en reservation till betänkandet.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

Herr talman! Som vi nyss hört finns det vid punkten 8 i utbildningsutskottets betänkande nr 4 rörande de medicinska fakulteterna m.m. en reservation av herr Berndtson i Linköping. Jag skall ytterligt kortfattat kommentera den reservationen och den motion som ligger till grund för densamma. Först konstaterar jag då att 1971 års riksdag fattade beslut om att en filial till det arbetsmedicinska institutet skulle förläggas till Umeå, där den skulle samordnas med universitetet. I februari 1971 uppdrogs det åt arbetsmiljöutredningen att framlägga förslag om hur denna filial skulle organiseras. Mot den bakgrunden anser föredragande statsrådet att resurserna skall koncentreras till Umeå i en första etapp och att man skall låta verksamheten där konsolideras, innan man börjar bygga ut på andra håll. Utskottet delar denna uppfattning, och vi understryker också att det är angeläget med utbildning och forskning inom yrkesmedicinen. Vi säger vidare att det snart måste skapas klarhet om inriktningen och omfattningen av den planerade Umeåfilialen och om hur den skall samordnas med universitetet. Enligt vad jag har erfarit kommer arbetsmiljöutredningen att vid årsskiftet lägga fram ett delbetänkande om arbetarskyddsverkets organisation. I denna del av utredningen kommer Umeåfilialens ställning att preciseras i samband med behandlingen av arbetsmedicinska institutets inordning i arbetarskyddsverket. Det kanske utöver detta kan tilläggas att denna problematik tas upp också från den tekniska sidan i den nyligen framlagda proposition 37 där det finns en del förslag beträffande den tekniska högskoleenheten i Luleå. Föredragande statsrådet framhåller att det är viktigt att arbetsvetenskapen får en stark ställning i den högre tekniska utbildningen. Han menar också att det när man genomför utbildningen inom arbetsvetenskapen är angeläget med en samverkan mellan högskoleenheten i Luleå och filialen av arbetsmedicinska intitutet, som skall byggas upp i Umeå. På det här sättet kan man alltså åstadkomma ett samarbete mellan dessa båda sakområden ur ytterligare en synvinkel och se det dels ur den tekniska, dels ur den medicinska infallsvinkeln. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till utskottets 51 hemställan på denna punkt.
Herr talman! Frågan är väl om man bör upphäva den mer än tioåriga målsättningen i avvaktan på vad som sker i Umeå. Det blir följden om vi följer utbildningsutskottets hemställan. Jag anser inte att så skall ske. Behov finns av en uppbyggnad på regionplanet — även i övriga delar av landet — jämsides med den uppbyggnad som sker i Umeå, och de särskilda skäl för en satsning på Linköping som jag redan tidigare anfört talar för att man vid det här laget borde ha biträtt UKÄ:s förslag.

Herr talman! Jag återkommer till en gammal bekant, nämligen till kravet på en professur i barnkirurgi här i landet.

Det är märkligt, eftersom ändå rätt många människor på våra sjukvårdsinrättningar känner till detta. Om vi ser en bild som den jag nu visar upp av ett barn, så reagerar vi naturligtvis. Men trots att vi i dag har resurser har vi låtit människor få leva 30—35 år i denna besvärliga situation. Man kan säga att s.k. varggap är väl inte det värsta. Nej, det är det inte, men det är ett tillräckligt handikapp för den som träffas av det. Jag har faktiskt upprepat kravet på att få till stånd en professur. Det skulle kanske kosta 10 000-20 000 kronor. Men en patient som skall dömas till att ligga på sjukbädd hela sitt liv kanske kostar oss någon miljon. Man säger att det är landstingen som betalar den där miljonen, medan det är riksdagen som skall anslå de 10 000-20 000 kronor som behövs för att få en ökad utbildning och forskning, och så går man helt enkelt förbi det hela. Det är en syn på saken som är ganska besvärlig. Man säger nu att det uppdragits åt fakultetsberedningen för medicin, odontologi och farmaci att utreda frågan om hur förbättrade förutsättningar för utbildning och forskning inom det barnkirurgiska området bör skapas. Jag förstår inte vad odontologin skall kunna göra här. Den odontologiska forskningen har ju ingenting gjort för att komma till rätta med de barntandsjukdomar vi har i landet.

Man lyckades då ernå mycket goda resultat genom biologiska insatser.

Jag förstår 14 april 1972 inte varför odontologin skall tas med i detta sammanhang när man inom —— — — den fakulteten aldrig visat intresse för att forska.

Den nuvarande s.k. biologiska forskningen har meningslöst i ett års tid varit inriktad på några verktyg. Det är det enda som gjorts. Från årtionden tillbaka och framåt har vi tillåtit tandläkare på högsta nivå att bedriva affärsverksamhet. Denna affärsverksamhet är tydligen viktigare än bättringen av barns dåliga tänder.

Utskottet ger till känna sitt stora intresse. Men här möter man samma fenomen som i andra sammanhang, nämligen att de människor som sysslar med sjukvården sätts åt sidan. Den humanistiska känslan är väldigt svällande i ord men mycket förkrympt i handling. Jag är medveten om att många anser att de på sjukhus intagna barnen är så få att vi kan gömma dem. Det gör vi också så gott vi kan. Men man lider varje gång man på ett sjukhus får se de sjuka barnen. Jag reagerar kraftigast inför barn med munskador eller s.k. vattenskalle. Alla vet att dessa barn ofta kan räddas till full hälsa om kirurgiska ingrepp företas omedelbart efter födelsen. Jag har skaffat färgfotografier på en hel rad barn som har varit missbildade vid födelsen men som har fått hjälp.

Herr talman! Jag skall inte alls beröra det ämne som herr Lundberg var inne på. Jag har begärt ordet i egenskap av motionär, eftersom min motion nr 1101 behandlas på denna punkt i utskottsbetänkandet. Motionen gäller utbildningen av sjukgymnaster. Sjukgymnastyrket är ett praktiskt yrke med teoretisk bakgrund. Eftersom intagningskravet är 9 g, ligger teorin i vissa avsnitt på en alltför hög nivå. Vi anser i vår motion att den teoretiska undervisning som meddelas dessa elever borde ha bättre relation till praktiken, och vi ifrågasätter om det verkligen behövs en professor för att undervisa på denna nivå. Som förhållandena nu är har vederbörande elev när han eller hon är Ss3 färdigutbildad lärt sig mycket teori men har ofta svårt att omsätta sina kunskaper i praktiskt behandlingsarbete. Vi har ansett att det borde räcka med två års teoretisk grundutbildning och att denna utbildning sedan borde kompletteras med klinisk praktik. Vi menar att sjukgymnastutbildningen borde ha närmare anknytning till vårdyrkesskolan än till universitetskliniken. Vi avser därmed icke att åstadkomma en sänkning av den teoretiska kunskapsnivån, utan vi avser att de teoretiska kunskaperna skall få bättre anknytning till det praktiska behandlingsarbetet. Vid sin behandling av motionen har utskottet påpekat att utredning av dessa frågor pågår inom den utredning som benämns U 68, och med anledning därav har man avstyrkt motionen. Om det nu är så att denna utredning arbetar med dessa frågor — och jag har ingen anledning att betvivla det — anser jag att utskottet borde ha kunnat hänvisa motionen till utredningen i stället för att avstyrka den. Mot ett enigt utskott skall jag emellertid, herr talman, inte ställa något yrkande, utan jag tänker i stället återkomma i ärendet vid ett annat tillfälle.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast därför att herr Berndtson i Linköping sade att det finns lokaler i Linköping för yrkesmedicin och yrkeshygien. Några sådana lokaler finns inte. Det skulle vara ganska besvärande för mig som ledamot av direktionen att rösta emot reservationen, om lokaler verkligen funnes. Först när laboratorium 2 vid regionsjukhuset i Linköping blir färdigt om något år kan möjligen laboratorium och expeditioner pressas in i det laboratoriet, men några vårdplatser blir det ändå inte, i varje fall inte före år 1976. Det är visserligen riktigt att den medicinska fakulteten begärt inrättande av de här tjänsterna, men å andra sidan har landstinget lagt frågan på is vid regionsjukhuset i Linköping på grund av att Umeå har föreslagits i stället. Jag vill säga detta, så att det blir klarlagt varför jag kommer att rösta emot reservationen.

Herr talman! Med anledning av herr Lundbergs yrkande vill jag säga, att jag noterat att herr Lundberg under åren 1968, 1969 och 1970 väckt motioner angående professur i barnkirurgi. Dessa motioner har i samtliga fall fått en välvillig skrivning av det dåvarande statsutskottet, men sedan har ingenting mera hänt, sade herr Lundberg. Utbildningsutskottet sade, efter att ha trätt i funktion 1971, att det delade motionärens uppfattning om betydelsen av forskning på det här området. Man konstaterade vidare att något förslag inte framförts av UKÄ på denna punkt. Man sade också att man inte hade tillräckligt underlag för egen bedömning, men man tillade — och det är viktigt — att mot bakgrund av den stora betydelse som utskottet fäster vid frågan begär man hos Kungl. Maj:t att UKÄ utreder hur förbättrade forskningsoch utbildningsresurser skall tillskapas, och utskottet slutade denna begäran med ett tillkännagivande. I år har utbildningsutskottet i betänkandet noterat vad som har åtgärdats. Det visar sig att UKÄ uppdragit åt fakultetsberedningen för medicin, odontologi och farmaci att utreda denna fråga. Inom beredningen har en särskild grupp tillsatts, och denna är nu under arbete. Den har inlett sitt arbete med en kartläggning av de resurser som finns och den verksamhet som nu bedrivs vid de barnkirurgiska klinikerna. Det är utskottets förhoppning att den inledande kartläggningen så småningom skall mynna ut i förslag som kan leda till något och peka åt det håll som herr Lundberg eftersträvar. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt.
Herr talman! Med anledning av herr Polstams brasklapp om varför han inte ämnar stödja reservationen vill jag påpeka att UKÄ bygger sin framställning bl.a. på att lokaler finns tillgängliga i Linköping. Om dessa på grund av omdisponeringar eller av andra skäl icke skulle finnas för dagen kan jag inte uttala mig om, men i sak tycker jag inte att det ändrar bedömningen att det är angeläget att fullfölja planerna i Linköping. Jag tycker att den fackliga rörelsens starka krav på att få till stånd denna yrkesmedicinska enhet måste väga tyngre än om lokalerna för dagen inte är disponibla.

Herr talman! Under denna punkt finns en rad välmotiverade motioner om inrättande av professurer på olika områden. Jag skall stanna inför en enda av dessa, nämligen den som herr Lundberg väckt angående inrättande av en professur i barnkirurgi. Jag vill göra det därför att den berör ett område som gäller barnen och deras framtida möjligheter, människor som har ett helt liv framför sig. Det måste vara angeläget att man från forskningssynpunkt och medicinsk synpunkt gör alla de insatser som är möjliga. Därmed skulle man ge dessa unga människor en framtid, som i många fall skulle kunna medföra en helt annan hälsostatus än den som väntar dem, om inga åtgärder vidtas. Herr Lundberg sade att denna fråga är väsentlig från landstingssynpunkt. Ja, självfallet. Men den humanitära aspekten på frågan väger än tyngre för vederbörande patient, för hans anhöriga, för alla de gömda och glömda människorna. Från denna utgångspunkt, herr talman, finns det all anledning att rösta för herr Lundbergs yrkande, som jag ber att få ansluta mig till.
Herr talman! Herr Gustafsson i Barkarby säger att utskottet har full förståelse för de här problemen och att man hållit på med en kartläggning och en utredning. Man förutsätter att det så småningom skall bli ett resultat av det hela.

Jag vill erinra om att en professur, som jag föreslår, kommer att kosta staten 10 000 å 20 000 kronor per år. Men ett barn som föds och tvingas att ligga på en sjukvårdsinrättning kostar ungefär 300 kronor per dag. Man kan ju inte lösa problemen genom att tillsätta utredningar i olika sammanhang. Utskotten brukar ju göra resor. Vi har varit på hemmen och sett hur dessa olyckliga barn har det. Vi vet att vi får avdela mycken arbetskraft för dem, och vi tycker det är roligt när en mamma får se att det finns vissa tecken på att man under ledning av utbildad personal kan göra någonting. Men vad mamman tycker brukar vi aldrig resonera om. Under de år jag har sysslat med hälsooch sjukvård har jag iakttagit att dessa föräldrar har en sorts skuldkänsla och uppoffrar sig på ett sätt som är rent omänskligt. Och vi ger hjälp med den ena handen och slår sönder med den andra. När man från olika myndigheters sida inte har förståelse för den här saken, kan det ju bero på att man, liksom jag, har lyckan av att ha friska barn. Kanske de som skall handlägga ärendet aldrig har varit på en sjukvårdsinrättning för dessa sjuka barn som får ligga i sängen. Jag tror nog att det beror på okunnighet om verkligheten. När jag här yrkar bifall till min motion är det därför att vi behöver göra en insats. Den insats jag begär är blygsam. Det är alldeles klart att problemen inom barnkirurgin inte kan lösas genom en professor i Uppsala. Man kan inte heller på det sättet utbildningsmässigt få den spridning av kunskaper bland läkarna som gör det möjligt för dem att upptäcka fel vid födelsen och delge det till olika institutioner. Men det vore rimligt att börja nu. Eftersom jag också följt statistiken ifrån Sydsverige är jag alldeles säker på att vi också måste ha en professur i barnkirurgi i Sydsverige. Vi måste nog också ha en i Umeå. Insatser inom hela denna sektor skulle ur både ekonomisk och humanitär synpunkt ge stora vinster. Vi skulle kunna göra både de sjuka och deras anhöriga en tjänst, men inte minst skulle det vara en stor vinning ur samhällets synpunkt. Vi kan inte stå till svars med att man år efter år möter denna kallsinniga invändning att utredning pågår, och därför måste jag vidhålla mitt yrkande.
Herr talman! Jag finner det angeläget att från utskottets sida framhålla att utskottet har full respekt för herr Lundbergs patos, men jag tycker inte att herr Lundberg bör tala så nedlåtande om utredningar och kartläggning. Herr Lundberg måste väl ändå medge att det har hänt någonting på detta område från 1970 och fram till 1971, när utbildningsutskottet kom till. Jag tycker att herr Lundberg borde läsa vad utskottet sade 1971, då vi gjorde ett tillkännagivande, och vad vi säger i år när vi redovisat den fortsatta behandlingen av detta ärende. Man kan många gånger tycka att kartläggningar tar för lång tid och att utredningskvarnen mal långsamt. Men mot bakgrund av den behandling som herr Lundbergs motioner tidigare har rönt i statsutskottet tycker jag att även herr Lundberg bör inse att det är en framgång.
Herr talman! Visst kan man alltid tolka ett välvilligt uttalande i Fredagen den riksdagen som en framgång.

Herr talman! Det är möjligt att herr Berndtson i Linköping har fått uppgifter via UKÄ beträffande lokalfrågan i Linköping, men jag undrar om man inom UK Ä i så fall är ordentligt informerad. Man måste se på de faktiska förhållandena; omdisponeringar vid detta sjukhus är praktiskt taget omöjliga, eftersom lokalfrågan redan är mycket besvärlig. Om det skall ske någon omdisponering där måste den gå ut över någon annan vårdspecialitet, och det är väl inte särskilt lämpligt. Vi har under många år haft svårigheter med lokalfrågan vid sjukhuset. Hade man räknat med de specialiteter som herr Berndtson nu nämner — yrkesmedicin och yrkeshygien — hade man möjligen kunnat planera lokalerna på annat sätt, men det har man nu inte gjort. När förslaget om Umeå kom lade man nämligen planerna på is. Jag är särskilt angelägen om att understryka detta.
Herr talman! För att inte herr Polstams inlägg skall framstå som fakta och reservationen som oriktig är det tydligen nödvändigt att citera UKÄ: ”UKÄ vill stryka under, att Östergötlands läns landsting förklarat sig berett att inrätta chefsbefattningar vid regionsjukhuset i Linköping inom områdena i fråga att förenas med respektive professur. UKÄ hänvisar till bifogade protokollsutdrag. Lokaler för professuren i medicin, särskilt yrkesmedicin, finns tillgängliga. För professuren i hygien, särskilt yrkeshygien, kan lokaler ställas till förfogande.” Detta, herr Polstam, innebär givetvis inte att man måste ha lokaler stående tomma år efter år så länge avgörandet dröjer. Man har även lokalmässigt förberett inrättande av ifrågavarande enhet.
Herr talman! Det var bra att herr Berndtson i Linköping citerade utlåtandet från UKÄ. Det skrevs nämligen innan förslaget om Umeå kom. I och med att det förslaget kom lade man de här planerna på is i Linköping.